Fru talman! Ann-Kristine Johansson har frågat mig hur jag avser att undvika att indragningarna i Energimyndighetens anslagssparande sätter stopp för viktiga nysatsningar för forskning och innovationer inom energiområdet. Det gläder mig att Socialdemokraterna värnar energiforskningen och delar min och regeringens syn på hur viktig den är både för arbetslinjen och för omställningen av energisystemet. För mig och regeringen är ett ambitiöst energiforskningsprogram en central del av energipolitiken. Vad gäller principerna för hur regeringen hanterar myndigheters anslagssparande så är det en fråga som inte är unik för just energiforskningen. Anslagssparanden ska inte vara en regel utan snarare vara ett undantag. Det gäller även energiområdet. Fram till 2012 har energiforskningen anvisats drygt 1,3 miljarder kronor. Energimyndigheten hade under en följd av år ackumulerat nästan 1,1 miljarder kronor i oförbrukade anslagsmedel. Av budgetdisciplinära skäl var det nödvändigt att inför 2012 minska det ackumulerade sparandet. Som energiminister anser jag att det var olyckligt att myndigheten inte kunde använda alla anslagna medel så som regeringen avsåg när tidigare års budgetar utformades. Regeringen har de senaste åren mycket medvetet satsat på energiforskning och Energimyndighetens verksamhet. På de tre åren från 2008 till 2011 har anslagen ökat från ca 875 miljoner kronor per år till drygt 1,3 miljarder kronor. Under samma period har antalet anställda ökat från 251 till 343. Vad gäller 2012 års budget bedömer regeringen att de medel som budgeterats för energiforskning tillsammans med beställningsbemyndigandet motsvarar årets behov av nysatsningar. Även Energimyndigheten gör samma bedömning i sin prognos över anslagsförbrukningen. Energiforskningen är en grundpelare i energipolitiken och en förutsättning för att nå våra högt satta mål på energi och klimatområdet. Forskning och teknikutveckling kan tillsammans med ett positivt företagsklimat skapa såväl nya jobb som exportmöjligheter och en bättre miljö.

Fru talman! Jag vill tacka energiminister Hatt för svaret. Jag är glad över att ministern i svaret trycker på behovet av energiforskning som ett viktigt område. Här vill jag fråga ministern om energiforskning kommer att bli ett prioriterat område i höstens kommande forskningsproposition, som vi alla ser fram emot med spänning. EU har i sitt forskningsprogram Horizon 2020 pekat ut energin som en av sex samhälleliga utmaningar. Jag tror att jag och ministern är helt överens med EU om detta. Likaså pekar man i EU:s energifärdplan 2050 ut vikten av forskning när det gäller energi och ett hållbart energisystem som grunden för att klara klimatutmaningarna. Det krävs en helhetssyn på klimat, energi och miljö för att komma framåt på vägen mot ett hållbart samhälle för våra barnbarns skull. Redan 2006, under regeringen Persson, pekade vi ut vägen mot ett hållbart samhälle. Det var ett bra och utvecklat samarbete mellan regeringen och Centern då. Statsminister Persson drog upp riktlinjerna för det gröna folkhemmet, ett ekologiskt hållbart Sverige och att vi skulle vara på väg att klara av alla stora miljöproblem inom en generation. Regeringen har under tidens lopp satsat på forskning och utveckling och inte minst samarbete med näringsliv, akademi och samhälle. Det har fört Sverige i topp, med företag som exporterar teknik över hela världen. Jag vill att vi fortsätter att vara tydliga med detta, inte minst mot företagen på energiområdet. Vi ska vara tydliga mot forskningen och mot branschen om att staten kommer att satsa på ett hållbart energisystem med helhetstänk. Till detta behöver vi kraftfulla satsningar på energiforskning, ny teknik, ny produktion, ledningsstruktur, smarta hus och smarta nät. Det behövs, som jag sade, för miljön, jobben och inte minst för våra barnbarns skull. Ministern skriver i svaret att ett ambitiöst energiforskningsprogram är centralt för regeringen. Det är jättebra. Vi är helt överens om det. Jag skulle vilja höra lite mer om vad ministern menar med "ambitiöst"? Kommer det, som jag undrade, att bli ett prioriterat område i höstens kommande forskningsproposition? Här skulle jag också vilja höra ministerns syn på samarbetet inom Norden. Vad jag förstår ligger Sverige sämre till än de nordiska grannländerna. Kommer vi att försöka ligga på ungefär samma nivå som övriga nordiska länder, och samarbetar vi inom energiforskningen på ett bra sätt?
Fru talman! Tack för kommentarerna från Ann-Kristine Johansson! Det gläder mig att Socialdemokraterna tydligt är med och markerar att energiforskningen är viktig för Sverige, viktig för omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle och ett långsiktigt hållbart energisystem. Jag tror, precis som Ann-Kristine Johansson, att det är viktigt för de företag som ska utveckla framtidens teknik att de känner att det finns stabila och långsiktiga spelregler och förutsättningar. Det stämmer att Sverige under många år har satsat stort på energiforskningen, först som ett resultat före 2006 av det samarbete om energipolitiken som Socialdemokraterna och Centerpartiet hade och sedan efter 2006 genom mycket målmedvetna satsningar från alliansregeringen. Det är just därför som vi i dag kan konstatera att vi innevarande år har en storsatsning i budgeten på energiforskning. Det är 1,3 miljarder kronor varje år. Det är viktiga insatser för att ställa om till förnybar energi och för att utveckla den teknik som behövs för en fossiloberoende fordonsflotta. Båda de områdena är väldigt viktiga teman för energiforskningen. Förra året gick 700 miljoner kronor till forskningen inom transportsektorn. 180 miljoner kronor gick till forskning kring förnybara bränslen, som ska göra att vi blir mindre beroende av dyra och miljöbelastande fossila energislag. Vi kan se att de här pengarna verkligen ger resultat. Det finns många goda exempel. Vi har med energiforskningen bland annat bidragit till Jernkontorets energiforskningsprogram för stålindustrin som 2022 väntas ha lett till att vi kan ha minskat koldioxidutsläppen från stålindustrin med 375 000 ton. Det är väldigt bra. Vi har satsat i pappersbruk, i energiforskningsprogram. I pappersbruket i Bråviken har man kunnat minska sitt elbehov med hela 30 procent tack vare att man har fått del av de här pengarna. Det kanske allra mest glädjande exemplet, och ett av de bästa exemplen på vad energiforskningen kan göra, är att Sverige är världsledande när det gäller värmepumpar tack vare den energiforskning som vi bedriver och har bedrivit. År 2010 installerades den miljonte värmepumpen i Sverige för uppvärmningsändamål. Det är lika många som finns installerade i hela övriga Europa. Det säger någonting om att de här pengarna gör skillnad och faktiskt ger mycket jobb, mycket företagsamhet men också mycket miljönytta i Sverige. Sedan frågar Ann-Kristine Johansson hur de här höga ambitionerna ska omsättas i höst och huruvida energiforskningen kommer att bli ett prioriterat område i forsknings och innovationspropositionen. Jag kan glädja Ann-Kristine Johansson med att energiforskningen inte bara kommer att vara ett prioriterat område i en annan proposition, utan regeringen förbereder just nu en särskild energiforskningsproposition som vi har för avsikt att återkomma med till riksdagen under hösten. Samtidigt som vi slår fast prioriteringarna för den övriga forskningspolitiken lägger vi fast vilka strategiska satsningar som ska göras och hur stora de satsningarna ska vara när det gäller energiforskningen framöver.
Fru talman! Det gläder mig verkligen att regeringen håller på att jobba fram en energiforskningsproposition, för det är precis det vi behöver. Jag tror att det är viktigt att vi från politikens sida skickar de här signalerna in i akademin och in i branschen, om att vi tillsammans med dem vill utveckla en ny teknik. Det är precis som ministern säger. Sverige har varit jätteduktigt på att ta fram ny teknik som våra företag har kunna tjäna pengar på att exportera. Det är precis så vi måste fortsätta framöver också. Sedan tror jag att det är viktigt med signaler om ökad kompetens, att unga ska våga satsa på området energi. Vi behöver ha fler akademiker som kan jobba inom både industrin och alla samhällssektorer. Branschen skickar tydliga signaler om brist på kompetens på grund av kommande pensionsavgångar. Det är görviktigt i det sammanhanget att politiken säger: Jo, men energiforskningen är otroligt viktig. Fler unga ska in i det. I mars var det en debattartikel i Dagens Industri, tror jag, där man pekade på oron för vad som händer med energiforskningen. Det var tunga instanser som skrev den, och det var utifrån den som jag egentligen började fundera på vad det är som händer och på hur regeringen ser på energiforskningen framöver. Därför är jag glad över att ministern är tydlig med det här. Det kan vara intressant att höra hur ministern ser på oron när det gäller just brist på kompetens. Vad finns det att göra mer där? Det handlar också om samarbetet och ett gemensamt ansvar mellan näringsliv, akademi och samhälle.
Fru talman! Jag minns inte om det var Dagens Industri - det kan det mycket väl ha varit. Jag tror att det fanns en debattartikel i Svenska Dagbladet också för en tid sedan där näringslivsföreträdare, svenska Naturskyddsföreningen, vill jag minnas, och en del andra gemensamt skrev om vikten av stora satsningar på energiforskningen. Det är klart att jag är väldigt glad för det starka stöd som de ger och också glad för att organisationer, miljöintressen och näringslivsintressen är med och beskriver vilka fantastiska framsteg som man har kunnat göra tack vare att staten är med och delfinansierar den här typen av forskning och utveckling i Sverige. Ytterligare ett exempel som ibland har nämnts i debatten om vad energiforskningen ger för resultat är svenska hybridbussar. Vi har satsat pengar via Volvo i energiforskningen så att de har kunnat utveckla hybridbussar som kanske har så mycket som en 35-procentig lägre bränsleförbrukning jämfört med konventionella bussar. De kan se att bussens bränsleförbrukning kan minskas med så mycket som 500 miljoner liter bränsle under hela livstiden, att koldioxidutsläppen minskar med 1,4 miljoner ton och att utsläppen av kväve och partiklar, som är ett stort bekymmer i våra städer, kan minska med hela 45 procent. Det här är en teknik som Volvo har kunnat leverera världen över. Och det är en stor order, inte minst, på hybridbussar till London. Det finns gott om sådana goda exempel. Det är klart att det, om den här branschen ska kunna fortsätta att utvecklas, behövs några saker. Det behövs bra tillgång till kompetens. Det är därför som regeringen arbetar med att se till att vi har ett skolsystem och ett utbildningssystem som kan möta näringslivets behov av välutbildade personer för framtiden. Det behövs också kapital. Då tror jag att de här långsiktiga spelreglerna är väldigt viktiga för att Sverige ska kunna säga: Här har vi förutsättningar. Vi har företag. Vi har entreprenörer. Vi har innovativa idéer som det är värt att satsa riskvilligt kapital i. Det är just därför som jag tror att den satsning som regeringen har gjort på miljöteknikstrategin också kan bidra till att attrahera utländskt riskvilligt kapital till Sverige när det gäller energiteknik. Vi kan se att miljötekniksektorn i Sverige kanske inte är så stor jämfört med många andra delar av näringslivet, men den är inte försumbar. Den sysselsätter 40 000 personer och omsätter 120 miljarder kronor varje år. Det är väldigt mycket. Samtidigt vet vi att det skulle kunna vara mycket mer. Vi jobbar från Sveriges sida strategiskt med ett antal utpekade länder. Det är Kina, Indien och Brasilien - bara för att nämna tre stycken. Där efterfrågas nu mycket av den smarta och miljövänliga teknik som utvecklas i energiforskningen. Det är hållbara städer som ska byggas för miljoner kineser, och det är transportlösningar i Indien när miljoner indier ska kunna transportera sig och få ett högre välstånd utan att för den skull skapa en ohållbar miljösituation i städerna. Allt detta är lösningar där svenska små, medelstora och stora företag har mycket bra idéer. Vi kan faktiskt vara med och bidra. Det är till svensk nytta men också till global nytta. Allt detta är resultat som börjar med att staten bestämmer sig för att satsa långsiktigt och målmedvetet på att forska och utveckla när det gäller framtidens miljövänliga energilösningar.
Fru talman! Jag börjar där ministern slutade, med långsiktig politik. Jag vill än en gång sträcka ut handen och säga att vi behöver ha en bred blocköverskridande lösning för att just få den här långsiktiga energipolitiken. Det handlar inte minst om signaler mot kapitalet och företagandet, om att det här håller lång tid framöver. Precis som ministern pratade om är det viktigt att ha hög kompetens. Där är samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle också otroligt viktigt. Det är mycket sådant. Jag har en slutfråga. Energimyndigheten har, förstår jag, lagt fram ett förslag för regeringen inför den kommande propositionen om att man behöver ha ett ökat ramanslag för att kunna klara av alla behov som man ser framför sig. Det gäller inte minst forskning och innovation och att få ut projekt och idéer kommersiellt och att kunna exportera eller få in det i verksamheten i Sverige. Hur ser ministern på Energimyndighetens önskning om att få ökat anslag i den kommande energipropositionen?
Fru talman! Jag har begärt in olika underlag inför den kommande energiforskningspropositionen, både underlag som kan visa hur de satsningar vi har gjort hittills fungerat, vad det är som har fungerat bra och vad vi skulle kunna göra annorlunda, och också bedömningar från Energimyndigheten när det gäller vad det framtida anslagsbehovet skulle kunna vara. Detta har precis kommit in till departementet, och vi håller nu på att gå igenom det. Vi kommer i sedvanlig ordning, i samband med budgetpropositionen i höst, att redovisa för riksdagen både de prioriteringar vi behöver göra i energiforskningen framöver och på vilka nivåer som anslagen behöver ligga. Jag är helt övertygad om att om man befinner sig i en internationell miljö, där Internationella energiorganet och andra beskriver att fönstret för att klara och hålla oss under tvågradersmålet ganska snabbt håller på att stängas, ser detta och tar det till sig måste slutsatsen också vara att Sverige även framgent har orken, modet och förståndet att fortsätta satsa stort på energiforskning. Det är nämligen framtidens miljövänliga lösningar som kommer att göra det möjligt för oss att nå våra klimat och koldioxidmål, och vi måste nu ta ansvar för att göra denna prioritering i budgeten.